Fru ålderspresident! Jonas Andersson i Skellefteå har frågat mig om jag anser att Sverige har befunnit sig på europeiska miniminivåer sedan krisen och om jag annars vidtar några åtgärder för att förändra detta. År 2016 infördes den tillfälliga migrationslagen som innebar att lagstiftningen skärptes i syfte att anpassa den till den miniminivå som bland annat gäller enligt EU-rätten. Bakgrunden var att antalet asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 var rekordhögt. Påfrestningarna på det svenska asylsystemet var stora, och även andra centrala samhällsfunktioner utsattes för en stor belastning. Den tillfälliga lagen var en av flera åtgärder som syftade till att ta kontroll över situationen och kraftigt minska antalet asylsökande till Sverige och samtidigt förbättra bland annat kapaciteten i mottagandet. Därutöver infördes bland annat gränskontroller vid inre gräns och id-kontroller. Sammantaget bidrog åtgärderna till att färre asylsökande kom till Sverige under de kommande åren. Antalet asylsökande sjönk kraftigt åren efter flyktingkrisen och har till följd av pandemin sjunkit ytterligare. Under 2020 hade Sverige det lägsta asylmottagandet på 20 år. När det gäller antalet beviljade uppehållstillstånd till anhöriga till före detta asylsökande har det antalet också minskat och uppgick 2020 till 5 500, vilket var det lägsta antalet sedan 2011. Inom Regeringskansliet pågår nu ett arbete med att ta fram de regler som ska vara på plats när den tillfälliga lagen löper ut i juli i år. Utgångspunkten för det arbetet utgörs av Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik och de kompletterande förslagen till detta. Inom ramen för det arbetet verkar jag för att värna asylrätten och för att säkerställa en framtida effektiv, rättssäker, långsiktigt hållbar och human migrationspolitik.

Fru ålderspresident! Tack, ministern, för detta något rumphuggna svar! Det är ingen hemlighet att coronapandemin har haft världsomspännande konsekvenser och att rörligheten av människor mellan länder har minskat kraftigt i hela världen. Att antalet asylsökande under 2020 var det lägsta på 20 år stämmer. Men vi vet alla att anledningen stavas corona, någonting som minister Johansson själv har erkänt tidigare. Vi är också alla väl medvetna om att EU har betalat mångmiljardbelopp till Turkiets despot för att han ska stoppa flödet. Vi känner till hindren längs Ungerns och Kroatiens gränser. Vi har sett bilderna av den befästa grekiska gränsen, och vi har hört om hur den italienska regeringen har gjort allt för att stoppa illegala migranter som kommer över Medelhavet. Det är då kanske inte konstigt att färre asylsökande i dag når hela vägen till Sverige. Men hur hänger det ihop med svensk migrationspolitik? Det kanske man frågar sig. Svaret är: Det gör det förstås inte alls. Skulle andra länder vara lika oansvariga som den svenska regeringen så skulle vi stå där med byxorna nere igen. Faktum är att den svenska regeringen inte har vidtagit en enda åtgärd för att minska den asylrelaterade invandringen sedan man gråtande i panik införde den tillfälliga lagen för fem år sedan. Tvärtom har den tillfälliga lagen liberaliserats vid flera tillfällen. Man har skapat undantag och specialbestämmelser för personer utan skyddsskäl. Man har minskat försörjningskraven. Gränskontrollerna har nästan försvunnit, och id-kontrollerna löpte ut i december 2018. Den rödgröna regeringen har sedan kämpat hårt under sommaren och hösten för att Migrationskommittén skulle nå ett riktigt urvattnat resultat, och det lyckades man ganska bra med. Det blev ännu fler undantag från försörjningskraven. Fler ska få PUT direkt, fler ska få stanna på grund av ömmande omständigheter och fler lagliga vägar ska öppnas så att fler kan invandra till Sverige. Under vintern har man spätt på med nya förslag i samma riktning: Det ska bli lättare att ta hit partner som man aldrig har haft ett ordentligt förhållande med, ännu fler ska få undantag från försörjningskraven och i princip alla som har väntat länge på beslut ska få stanna av humanitära skäl. Den enda logiska slutsats som går att dra av detta, fru ålderspresident, är att när pandemin äntligen börjar vara över och när människor börjar röra sig över gränsen igen kommer det här i högsta grad att gälla även Sverige. Det finns absolut ingenting som pekar på att Sverige kommer att ligga kvar på förra årets nivåer när det gäller asylrelaterad invandring. Sanningen är att Sverige till skillnad från övriga EU-länder fortfarande är precis lika öppet som det har varit tidigare. Vi har fortfarande beviljat kring 100 000 uppehållstillstånd om året sedan krisen, precis som vi gjorde åren före 2015. Alldeles före pandemin var Sverige det femte största mottagarlandet i Europa för asylsökande. Fru ålderspresident! Nu börjar vi närma oss det som interpellationen de facto gäller och det som ministern faktiskt helt har undvikit att svara på, nämligen frågan om europeiska miniminivåer. I ett svar på en skriftlig fråga den 3 mars menar ministern att regeringen inte har påstått att invandringen ligger på EU:s miniminivå men att lagen skärptes 2016 i syfte att anpassa den till den miniminivå som gäller enligt bland annat EU-rätten. Det här gör mig ärligt talat lite fundersam. Betyder det att ministern är nöjd med att anpassa lagen men sedan struntar i utfallet? Vad vill regeringen egentligen? Personligen tycker jag nog att europeisk miniminivå på volymerna på dem som de facto kommer till Sverige är det viktigaste. Anser ministern verkligen att regeringen har vidtagit alla åtgärder som går att vidta för att ligga på de miniminivåer som EU-rätten medger?
Fru ålderspresident! Det fanns så mycket i det här inlägget som bara är rakt uppåt väggarna. Till att börja med säger Jonas Andersson rakt ut: Gränskontrollerna har nästan försvunnit. Kan han stå för det i sitt nästa inlägg? Åk ned till Lernacken vid Öresund och fråga poliserna som står där och gör kontroller om gränskontrollerna nästan har försvunnit! Så är det inte alls. Vi har haft gränskontrollerna sedan 2015. Vi har gränskontroller nu också. Vi har till och med förstärkt gränskontrollerna i anledning av pandemin. Vi avvisar ett stort antal människor varenda vecka som inte får lov att resa in i Sverige. Står Jonas Andersson för detta i sitt nästa inlägg - att gränskontrollerna nästan har försvunnit? I så fall är det en parallell verklighet som Jonas Andersson lever i. Sedan säger han att den humanitära grunden ska innebära att den som har väntat länge på beslut ändå får stanna av humanitära skäl. Så är det inte alls! Den humanitära grunden omfattar inte dem som har lagakraftvunna avslag. Den omfattar inte heller dem som är här illegalt, utan den omfattar dem som har haft uppehållstillstånd här under väldigt lång tid och har fått en särskild anknytning till Sverige. De kanske har varit här i åtta tio år, de jobbar, de betalar skatt och de har familj här i Sverige. Vi säger att de ska kunna få förlängt tillfälligt uppehållstillstånd. Men det handlar inte om att man har fått vänta länge på beslut. Det är också fullständigt fel. Vi anpassade migrationslagstiftningen ned till EU:s miniminivå 2016. Det var en av våra åtgärder. Varför gjorde vi då det? Jo, för att ta kontrollen över situationen. Vi hade ett läge 2015 då det kom 163 000. Det kom 10 000 i veckan. Det var omöjligt att hantera. Då införde vi id-kontrollerna, och då införde vi gränskontrollerna - det var den 12 november 2015, det minns jag så väl - och de har som sagt inte försvunnit. Då införde vi också den tillfälliga lagen, som vi har haft på plats sedan dess. Bakgrunden och lärdomen var förstås att man inte kan ha en lagstiftning som i alltför stor utsträckning avviker från övriga EU. Jonas Andersson säger vidare att jag inte bryr mig om utfallet. Men herregud - titta på utfallet och hur det blev! Antalet asylsökande har sedan dess minskat med över 90 procent. Och det är inte bara en följd av pandemin, för antalet asylsökande föll kraftigt redan 2016. Det låg sedan kvar på låga nivåer 2017, 2018 och 2019. Sedan föll det ytterligare 2020 till följd av pandemin så att vi nu har det lägsta antalet på 20 år. Men redan 2016 föll antalet asylsökande väldigt kraftigt. Vad är då minimiregler, och hur ser Sveriges regler ut i förhållande till övriga EU? Det är ibland svårt att jämföra med övriga EU, men jag kan bara konstatera att Sverige har betydligt strängare regler än vad de allra flesta andra länder har just när det gäller migrationspolitiken. Ta bara uppehållstillståndens längd! De är i Sverige tre år för flyktingar. Vi behöver inte gå särskilt långt ut i Europa för att hitta mycket mer generösa regler. Fem år har Belgien, Bulgarien, Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal och Tjeckien. De har alltså femåriga uppehållstillstånd. Frankrike har tioåriga uppehållstillstånd. Ungern, som ju brukar vara Sverigedemokraternas favoritland, har tre år för alternativt skyddsbehövande. I Sverige har vi 13 månader. Ungern har alltså generösare regler för de alternativt skyddsbehövande än vad Sverige har. Jag står för att vi tog ned lagstiftningen och anpassade den till EU:s miniminivå och till de internationella konventioner som fanns just för att kunna hantera och klara av situationen. Fru ålderspresident! Jonas Andersson ska inte stå och sprida något slags bild av att detta inte har fått någon effekt, för det är fullständigt fel. Sverige ligger nu på en nivå och är i en situation där vi klarar av att hantera detta. Ingenting pekar heller på att vi kommer att hamna i någon ny flyktingkris, utan snarare tvärtom.
Fru ålderspresident! Tack, ministern, för svaret! Det är jättebra att Morgan Johansson vill ha kontroll över situationen. Då borde det också vara ganska enkelt att svara på en rak fråga. När Morgan Johansson pratar om Europas miniminivåer - är det då regeringens ambition att Sverige ska ligga på Europas miniminivåer även vad gäller utfallet, alltså volymerna? Det är en fråga som jag tycker att ministern kan ta med sig nu. Faktum är att varken lagstiftning eller utfall just nu ligger i närheten av några europeiska miniminivåer. Det är ganska lätt att bevisa genom att titta på de siffror som finns. Låt oss därför titta på utfallet och inte på intentionerna. Det stämmer, som tidigare nämnts, att antalet asylsökande i Sverige har minskat. Men tittar man på siffrorna i Europa ser man att grundorsaken ligger där, och inte här. Antalet båtmigranter har minskat med nästan 95 procent i Italien och med nästan 93 procent i Grekland. Vi har alltså Italiens kustbevakning och Greklands hårda gränsbevakning att tacka för våra siffror. Men jämfört med grannländerna då - kan vi hålla deras nivåer? Det vore väl rimligt, även om Sveriges integrationsskuld är skyhög jämfört med deras och räntan dagligen betalas i form av utanförskap, trångboddhet, vikande skolresultat, skjutningar, sprängningar, förnedringsrån, moralpoliser, ett växande skuggsamhälle etcetera. Siffrorna borde vara mycket lägre för oss än för våra nordiska grannländer. Men nej, så är det inte. Förra året tog Sverige emot dubbelt så många asylsökande som hela resten av Norden tillsammans. Vi tog emot sex gånger fler per capita än Danmark, där Morgan Johanssons socialdemokratiska systerparti i regeringen nu har beslutat att målet är noll asylsökande. I Danmark pratar man nu i stället om att kraftigt utöka repatrieringsinsatserna och att det börjar vara dags för syrier att återvända till säkra delar av landet. Danmark ligger nog på Europas lägstanivåer, fru ålderspresident. Det gör inte Sverige, oavsett vad ministern tycker eller känner. Även när det gäller övrig invandring ligger Sverige i topp inom EU. Faktum är att Sverige aldrig under de senaste tio åren har varit utan medalj när det gäller anhöriginvandringen. År 2019 fick vi silver, med mer än tre gånger så många utdelade tillstånd per capita för anhöriginvandring som Danmark. År 2018 vann vi guld, liksom 2017. Siffrorna för 2020 har ännu inte kommit från Eurostat, men tror ministern verkligen att Sverige för första gången på de här åren inte ligger på topplistan? Ministern har ju, precis som jag nämnde, skapat fler undantag från försörjningskraven. Faktum är att den enda typ av invandring där Sverige ligger under EU-genomsnittet är arbetskraftsinvandringen, med underbetalda pizzabagare och taxichaffisar som ska överleva på 13 000 kronor i månaden. Man kan även titta på en annan grundbult inom migrationspolitiken, nämligen medborgarskapet. Sedan den rödgröna regeringen grep makten 2014 har antalet utlänningar som blivit svenska medborgare ökat kraftigt. Förra året var det över 80 000 personer som upptogs till svenska medborgare, i princip utan några krav alls. Regeringen har suttit vid makten i sju år, och inte en enda förändring har gjorts för att skärpa kraven. Hur tror ministern att möjligheten att snabbt och enkelt få ett svenskt pass påverkar miniminivåerna? För återvändandeärenden är utvecklingen närmast tragikomisk. Riksrevisionen visade förra året att kostnaderna har ökat med 40 procent samtidigt som antalet avslutade ärenden har minskat. Det saknas styrning, lagstiftning och resurser, samtidigt som regeringens alla amnestier och kryphål i stället skapar nya målkonflikter och uppmuntrar migranter att bli en del av skuggsamhället. Hur bra rimmar det med att anpassa lagarna till den miniminivå som gäller enligt bland annat EU-rätten?
Fru ålderspresident! Jag noterar att Jonas Andersson i det här inlägget inte vågade stå för det han sa i sitt första inlägg, det vill säga att gränskontrollerna i praktiken inte fanns längre. Alla vet att det är precis tvärtom: Gränskontrollerna finns kvar, och de har snarare stärkts på senare år. Sedan kom det en massa andra saker i hans andra inlägg som man bara undrar över. Nej, Sverige ligger inte i topp i fråga om asylinvandringen i EU. Vi gjorde det en gång. När jag tillträdde 2014 tog Sverige emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. I dag är den siffran 3 procent. Vi tar alltså emot 3 procent av de asylsökande som kommer till EU. Sveriges befolkning är ungefär 2 procent av EU:s, och vår bnp ligger på knappt 3 procent. Vi tar alltså emot ungefär den andel som vi ska ta emot, det vill säga den andel som motsvarar vårt lands storlek. Vi gör vår del, och det tycker jag är bra. Jonas Andersson lyfter fram Danmark. Ja, de har lägre tal när det gäller antalet asylsökande, men de har inte lägre tal när det gäller andelen som beviljas uppehållstillstånd. Det är snarare tvärtom. I Danmark beviljar man 35 procent uppehållstillstånd av dem som söker. I Finland är siffran 38 procent. Vet Jonas Andersson vad siffran är i Sverige? Den ligger på 24 procent. Andelen som beviljas uppehållstillstånd är alltså högre i Danmark än vad den är i Sverige. Det kan bero på många olika saker. Det kan bero på lagstiftning, men det kan också bero på vilka grupper som söker sig till respektive land. Men den bild som Jonas Andersson försöker föra ut av att vår lagstiftning är mycket mer generös än andra länders är helt enkelt felaktig. Det var därför, för att kunna kontrollera detta, som vi anpassade vår lagstiftning ned mot EU:s miniminivå. Sedan finns det ju ett annat perspektiv här. För Sverigedemokraterna är invandrare alltid ett problem, någonting som vi inte ska ha i Sverige. De ska bara ut från Sverige - det är Sverigedemokraternas grundinställning. Och det spelar ingen roll hur många det kommer. Om det kommer 1 000, om det kommer 10 000 eller om det kommer 50 000 spelar ingen roll för Sverigedemokraterna. Genom alla tider har det varit Sverigedemokraternas ständiga ingång i diskussionen att utlänningar ska hållas borta från Sverige. De ska inte få komma till Sverige. Det är i grunden en rasistisk syn. Vi vet att detta finns i Sverigedemokraternas dna, och det kommer fram hela tiden. Jag påstår att man också måste se till helheten i detta. När Sverigedemokraterna ständigt lyfter fram de problem som kan finnas med invandringen måste jag påpeka att det finns oerhört mycket som berikar vårt land i invandringens följd. Just de här tiderna påminns vi om det. 34 procent av alla läkare som jobbar i Sverige under pandemin är födda utomlands. 39 procent av alla undersköterskor som jobbar i vår sjukvård är födda utomlands. Över 1 miljon löntagare är födda utomlands, människor som jobbar i industrin, på byggen, i handeln och i välfärden. Sverige skulle inte klara en endaste dag utan de invandrare som går till jobbet varenda dag för att slita för ditt land och för mitt land tillsammans. Det är precis detta som är skillnaden i perspektiv.

Fru ålderspresident! Jag vet inte om Morgan Johansson är rätt person att prata om anständighet i någon debatt över huvud taget. Men vi kan väl släppa den biten så att Morgan Johansson i stället kan förklara sin politik. Jag vill höra regeringens syn på saken: Ligger vi på en miniminivå, ska vi ned på en miniminivå eller bryr sig regeringen inte alls i frågan? Vad menar Morgan Johansson när han pratar om miniminivåer och volymer? Det kan inte vara så svårt att förklara. Till skillnad från regeringspartierna är Sverigedemokraterna raka och tydliga med vad vi vill: Vi ska ha Europas lägsta nivåer, både vad gäller anpassning till EU-rätten och vad gäller själva mottagandet. Jag kan ge Morgan Johansson några tips på vad han skulle kunna göra för att på riktigt anpassa migrationslagen till den miniminivå som gäller enligt EU-rätten. Asylinvandringen ska ned till så nära noll som möjligt. Dörren måste stängas för alla som vill asylshoppa. Sverige måste helt enkelt bli oattraktivt som slutdestination för människor som har passerat tiotals säkra länder. Försörjningskraven på anhöriginvandring måste skärpas över hela linjen. Ingen ska invandra på skattebetalarnas bekostnad för att landa i fattigdom och utanförskap. Arbetskraftsinvandringen måste reformeras. Vi kan inte längre dela ut arbetstillstånd till pizzabagare och servitriser som jobbar för 13 000 kronor i månaden. Medborgarskapet måste uppvärderas. Det måste finnas ordentliga språkkrav och samhällskunskapskrav men också vandelskrav, försörjningskrav och krav på lång hemvist i Sverige. Återvändandet måste prioriteras. Alla som får avslag ska utvisas så fort det bara är möjligt enligt internationella konventioner. Fler förvarsplatser, mer elektronisk övervakning och sanktioner mot trilskande tredjeländer som inte vill ta emot sina egna medborgare måste till. Återvandringen måste uppmuntras, som i Danmark. Det är bra att Morgan Johansson också vill prata om Danmark, för där har vi jättegoda exempel att hämta. Det är den politiken som måste till för att vi ska kunna prata om europeiska miniminivåer på riktigt.

Fru ålderspresident! Jag tror att skillnaderna framträder ganska klart här i debatten. Jonas Andersson vill alltid och i alla avseenden dels inte ta emot några invandrare, dels köra ut så många invandrare ur Sverige som man över huvud taget kan. Det är Sverigedemokraternas ingång. Jag står för en annan politik, nämligen en politik där vi upprätthåller asylrätten. En av slutsatserna som var viktiga efter andra världskriget var just att världens länder åtog sig att, om det utbryter krig och konflikt någonstans, ta hand om de flyktingar som flyr från de konflikterna. Jag är i grunden stolt över att Sverige under de senaste åren har kunnat ge skydd och stöd åt 180 000 syrier som flytt det kriget. Det är män, kvinnor och barn som annars mycket lätt hade kunnat gå under i någon bombkrevad i Homs eller Aleppo. Det är bara så, och jag är i grunden stolt över att vi har kunnat göra det. Sedan måste det naturligtvis göras på ett sådant sätt att de kan komma in i samhället på ett bra sätt, få utbildning och integreras i det svenska samhället. Men asylrätten viker jag inte från. Asylrätten står fast, och den är viktig att hålla på. Den handlar i grunden om att i ett läge där vi har kanske 80 miljoner flyktingar i världen måste alla länder som inte präglas av dessa konflikter ta ett gemensamt ansvar för dessa män, dessa kvinnor och dessa barn. Detta, fru ålderspresident, är i grunden en fråga om solidaritet och medmänsklighet. Jag vet inte om det är obekanta begrepp för Jonas Andersson. När jag honom i talarstolen verkar det så.